Fru talman! För oss handlar det här om välfärden och vilken färdriktning vi vill ha. För oss handlar det här om att skapa verktyg för en rättvis utveckling i hela landet och om solidaritet mellan Sveriges regioner så att en likvärdig service kan ges åt alla kommunmedborgare oavsett förutsättningar. För oss handlar det här om vilken politisk ambition vi vill ha för att skapa en bättre gymnasieskola och vilka startgropar vi vill gräva för att ge våra ungdomar chansen till en hoppfull framtid. För oss socialdemokrater handlar det här ärendet om allmänna bidrag till kommuner också om vilken politisk ambition vi vill ha för att undvika att sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan ska styras av krassa vinstintressen framför medborgerliga behov. Grunden för ekonomin i kommuner och landsting utgörs av skatteintäkter, otvetydigt så, men de resurser vi anslår till de kommunala bidragen är det som kan göra skillnad. Fru talman! I debatten för ett år sedan menade moderaten Göran Pettersson att regeringens budgetbeslut för 2011 låg helt rätt eftersom överskottet för den kommunala sektorn skulle landa på plus 7 miljarder. "Det är väl ungefär den storleken på överskott som man kan tycka är en hälsosam marginal, så det känns tryggt", sade Göran Pettersson då. Regeringen har hävdat 8 miljarder, Göran Pettersson 7 miljarder, men de har båda missbedömt läget. Överskottet blir bara 2 miljarder. Det finns ingen hälsosam marginal längre. Landstingen uppvisar dessutom ett underskott på 3 miljarder. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tror inte att kommunsektorn fram till år 2015 kommer att nå målet om en god ekonomisk hushållning, det vill säga ett resultat motsvarande 2 procent av skatter och statsbidrag. Det är oroväckande. Nu väljer 26 kommuner och fyra landsting att höja skatten för 2012, och det ganska rejält. Konsekvenserna av finanskrisen börjar märkas även i den kommunala sektorn. Läget är ovisst och orosmolnen hopar sig. När skatteintäkterna inte ökar, konjunkturstödet avvecklas och statsbidragen minskar med anledning av den nya gymnasiereformen kommer läget för de kommuner som har det tufft redan i dag att försämras åtskilligt. SKL hoppas i sin prognos att läget kan förbättras under 2013, men den prognosen, fru talman, bygger på att skuldkrisen som det heter klaras upp under ordnade former. I annat fall ser utvecklingen betydligt mörkare ut, liknande den under 90-talskrisen då det tog 13 år för landstingen att återhämta sig. Fru talman! Välfärden värnas bäst genom att så många som möjligt kommer i sysselsättning och ger skatteinkomster till kommuner och landsting. Det hävdar Alliansens ledamöter i utskottet och menar att arbetslinjen måste värnas och utvecklas. Så sant, men vad döljer sig bakom den retoriken? Hur mycket värnar regeringen arbetslinjen när arbetslösheten tillåts ligga på rekordhöga nivåer år efter år oavsett konjunktur? Hur mycket värnar regeringen arbetslinjen när utbetalningar av socialbidragen tillåts raka i höjden? Över 400 000 personer fick någon form av ekonomiskt bistånd förra året. Hälften fick det på grund av arbetslöshet. Det drabbar kommunernas ekonomi. Hur mycket värnar regeringen arbetslinjen när 60 000 ungdomar saknar fullständiga gymnasiebetyg, när resurser till komvux skärs bort och antalet utbildningsplatser på högskolor och universitet kraftigt reduceras? Detta drabbar kommunernas ekonomi. Hur mycket, fru talman, värnar regeringen egentligen arbetslinjen? I stället påstår Alliansen i utskottsbetänkandet att oppositionens förslag skulle undergräva arbetslinjen och därmed välfärdens finansiering. Det är en allvarlig anklagelse som helt och hållet saknar belägg. Till skillnad från Alliansen har vi socialdemokrater lagt fram en mängd förslag om bland annat förstärkta resurser till gymnasieskolan, om utbildningsvikariat, om traineeplatser, om fler platser till komvux och yrkesvux - förslag som är direktadresserade till landets kommuner och landsting som dessutom står inför en stor generationsväxling. Alliansen säger blankt nej till detta. Vi har föreslagit förstärkta resurser till barnomsorg på obekväm arbetstid för att underlätta vardagen för alla småbarnsföräldrar som jobbar kvällar, helger och nätter. Alliansen säger blankt nej till detta. Vi har i vår budget presenterat ett förslag om stora satsningar på sommarjobb i kommunerna. Alliansen säger nej även till detta. Det Alliansen däremot piggt bejakar är en nedskärning av statsbidraget till kommunerna med hänvisning till den nya gymnasieskolan. Kommunerna, fru talman, ska spara 675 miljoner kronor redan nästa år. Det är 1 400 lärartjänster vi talar om. Från år 2015 tvingas kommunerna spara nästan 2 miljarder. Det är 3 600 lärartjänster vi talar om. Fru talman! Att sjösätta en ny gymnasiereform genom att undandra statsbidrag är inte seriöst. Regeringen hävdar att undervisningen kommer att effektiviseras genom större grupper, förenklad schemaläggning och ännu mindre komvux. Är det så vi får fler ungdomar att klara sina gymnasiestudier? Min dotter började på gymnasiet i höstas. I hennes klass är de 33 elever - i alla ämnen. På matematiklektionerna, fru talman, kan ett antal elever sitta med handen uppräckt i 40 minuter och vänta på att få hjälp från en lärare som ska räcka till för 33 elever. Det är många i den klassen som inte kommer att nå kunskapsmålen. Regeringen skär ned på gymnasieskolan och lärarna samtidigt som allt fler elever hoppar av och hänvisas till en ungdomsarbetslöshet som bara växer och växer. Hur ansvarsfullt är det? Hur mycket värnar Alliansen arbetslinjen då? Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det få kommuner som tror att det är möjligt att skära ned på resurserna till gymnasieskolan genom att ha större undervisningsgrupper. I stället kommer kommuner att skära ned på annan kommunal verksamhet, till exempel äldreomsorgen. Det kan inte vara rimligt att låta kommunerna plocka upp spillrorna av regeringens misslyckande på område efter område. Fru talman! Vi socialdemokrater är inte negativa till alternativa driftsformer inom välfärden, men vi kan aldrig acceptera att privata ägare tar ut stora vinster genom att göra avkall på kvaliteten i sjukvården, i äldreomsorgen, i barnomsorgen och i skolan. Vårt medborgarvärde måste vara större än vårt marknadsvärde. Vi kan heller inte acceptera utförsäljningar, avknoppningar och gräddfiler där företagens vinstintressen går före människors behov. Det behövs en lagstiftning om investeringsskydd så att skattefinansierad verksamhet inte slumpas bort till privata ägare till underpris. Alliansen avslår förslaget och hänvisar till att gällande lagstiftning redan ger fullgott skydd. Kommunerna ska söka uppnå högsta möjliga pris vid en utförsäljning, och det ska inte vara möjligt att rikta erbjudanden till anställda. Men en mängd exempel visar att lagstiftningen inte följs och att det inte händer speciellt mycket när olagligheter begås. Det visar inte minst interpellationsdebatten mellan statsrådet Peter Norman och Anders Ygeman i början av året. Trots upprepade lagbrott saknar Regeringsrättens dom betydelse om kommunerna väljer att strunta i att rätta sig efter domen. Stockholms stad kommer till exempel inte att ställas till svars för avknoppningar av hemtjänsten, vilka var olagliga. Detta visar med all tydlighet att det finns behov av en förstärkt lagstiftning kring försäljning och avknoppning av skattefinansierad verksamhet. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till vår reservation. Fru talman! Alliansens företrädare brukar ofta påpeka att skillnaden mellan vårt förslag och regeringens om nivån på de allmänna bidragen till kommunerna är så liten att den knappt syns. Men om förslagen synas i sömmarna upptäcker man stora skillnader i de politiska ambitionsnivåerna. Det handlar om vilken ambition vi vill ha för att skapa en gymnasieskola för alla, vilka möjligheter vi vill ge ungdomar så att de vågar ta språnget in i en hoppfull framtid. Det handlar om vilken ambition vi vill ha för att undvika att sjukvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan ska styras av krassa vinstintressen framför medborgerliga behov. De politiska ambitionerna spelar en avgörande roll. De gör skillnad.

Fru talman! Kommunsektorn i Sverige har under de senaste åren haft en relativt god ekonomi. Förra året hade kommunsektorn till exempel ett överskott på 18 miljarder kronor. Enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting krymper dock överskottet för kommunsektorn i rasande takt och blir endast 2 miljarder kronor 2011. Den här ekonomin är dessutom skevt fördelad mellan kommuner och landsting. Kommunerna beräknas i år få ett överskott på 5 miljarder, medan landstingen tvärtom visar på ett underskott på 3 miljarder kronor redan i år. Det finns mycket som pekar på att den ekonomiska situationen för kommuner och landsting kommer att försämras ytterligare framöver. Den ökande oron i den europeiska ekonomin och världsekonomin, som leder till sänkta skatteintäkter i Sverige, kommer också att spilla över på kommunernas och landstingens ekonomi. Förutom att kommunekonomin dras ned av den ekonomiska oron i vår omvärld och den avstannande ekonomin i Sverige försämras den också tyvärr direkt av regeringens politik. Ett exempel som vi har hört talas om är regeringens hantering av gymnasiereformen, Gy 2011, som enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer att leda till att kommunerna tvingas spara flera miljarder kronor under de närmaste åren. Anledningen till det är att regeringen räknar med orealistiska effektiviseringar och därför drar ned på stödet till kommunerna. Det handlar om 675 miljoner kronor redan nästa år, och det stiger snabbt till nästan 900 miljoner kronor 2013, nära 1,4 miljarder kronor 2014 och nästan 2 miljarder från och med 2015. Sveriges Kommuner och Landsting menar tvärtom att kostnaderna kommer att öka genom reformen och anser att regeringen borde kompensera kommunerna för detta i stället för att skära ned. Förutom att gymnasiereformen enligt många bedömare kommer att kosta pengar för kommunerna kommer enligt regeringens egna prognoser arbetslösheten att öka ytterligare under kommande år från en redan hög nivå. Detta minskar självfallet skatteinbetalningarna till kommunerna. Men det kommer också att öka kommunernas kostnader för försörjningsstöd. Anledningen till det är att regeringen har försämrat trygghetssystemen, så att en stor del av befolkningen inte längre omfattas av dem. Av dem som får försörjningsstöd från kommunerna i dag är ungefär 40 procent arbetslösa som står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Ungefär 20 procent är sjuka som saknar ersättning från sjukförsäkringen. Enligt Konjunkturinstitutet ökade antalet personer som sökte ekonomiskt bistånd från kommunerna från 80 000 år 2006 till 94 000 år 2010. Det är en stor ökning. Men Konjunkturinstitutet bedömer att antalet kommer att öka ytterligare, till uppåt 100 000 personer redan nästa år. Det här gör självklart att kostnaderna för kommunerna skjuter i höjden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har enligt regeringens egna siffror ökat med 20 procent på fyra år, mellan 2005 och 2009. Det ser ut som att den ökningen kommer att fortsätta. Sammantaget kan denna utveckling leda till att Sveriges kommuner kommer att förlora många miljarder under de kommande åren i minskade intäkter och ökade utgifter. Under de tidigare krisåren, 2008 och 2009, såg vi hur landets kommuner och landsting tvingades göra stora neddragningar i sina verksamheter. Det handlade om nedskärningar inom äldreomsorgen, kultursektorn, vuxenutbildningen, grundskolan, förskolan och hälso och sjukvården. Särskilt växte det som brukar kallas "tysta varsel". Det handlar om de tusentals visstidsanställda människor inom vård och omsorg som har haft osäkra anställningar och inte längre får fortsatt jobb när kommunernas ekonomi försämras. Vi såg under de tidigare krisåren att när läget hade blivit tillräckligt allvarligt och när vi från oppositionens sida hade klagat tillräckligt mycket sköt regeringen till slut till totalt 17 miljarder kronor i tillfälligt stöd till kommunerna. Problemet var bara att stödet kom så sent och efter att regeringen sagt nej så många gånger att kommunsektorn redan hade planerat och tvingats genomföra nedskärningar. Man hade tvingats rusta för sämre tider, avskeda personal och försämra välfärden för medborgarna. Kommuner och landsting behöver långsiktiga förutsättningar för sin planering. De har svårt att använda den typ av kortsiktiga stöd som regeringen till slut gav för anställningar. Det innebar att när regeringen vägrade ge besked till landets kommuner tvingades de till slut att minska på personalen inom vård, omsorg och skola. Det här fick till följd att det främst var de äldre, de vårdbehövande och barnen som drabbades av den förda politiken. Enligt regeringens egen bedömning har ungefär 22 000 personer fått lämna sina jobb i skola, vård och omsorg som en följd av den ekonomiska krisen sedan 2008 och regeringens brist på svar. En stor och viktig del av Sveriges välfärd utförs i landets kommuner och landsting, som nu drabbas hårt av finanskrisen, den svaga konjunkturen och den förda politiken. Vi ser nu oroande tecken på att samma mönster som visade sig under 2008 och 2009 upprepas när vi åter ser ut att gå in i ekonomiskt svårare tider. Kommunernas ekonomi försämras som sagt redan i snabb takt. Inte heller denna gång kommer regeringen med några initiativ till ökade anslag till kommunerna. Om vi får en ny våg av uppsägningar i kommuner och landsting kommer det att påverka välfärden och ekonomin i Sverige negativt. Den försämrade kommunekonomin är särskilt allvarlig, för vi vet att mycket av välfärden som alla här inne säger sig värna om och mycket av tryggheten i samhället skapas i kommuner och landsting. Tvingas kommunerna göra uppsägningar under nästa kris innebär det färre anställda i vården, längre köer och sämre vård för människor. De vårdskandaler vi har sett genom upphandlingar, som Caremas drift av Koppargården i Stockholm, har pressats fram genom att kommunal ekonomi har tvingats göra nedskärningar. Jag oroas mycket av att en försämrad kommunal ekonomi kan göra att sådana skandaler blir mycket vanligare i framtiden. Det är någonting som jag inte anser vara acceptabelt. Från Miljöpartiets sida anser vi att det gäller att försöka förutse konjunktursvängningar och försöka göra så att man inte när konjunkturen vänder nedåt tvingas göra akuta nedskärningar i kommuner och landsting. För att så tidigt som möjligt möta den försämrade ekonomi som vi nu ser komma i kommunerna föreslår vi från Miljöpartiets sida att staten ska skjuta till mer pengar till kommunsektorn redan nu. Vi tillför i vårt budgetalternativ ungefär 15 miljarder kronor i ökade resurser till kommunsektorn mellan 2012 och 2014. Det är 5 miljarder kronor genom det generella statsbidraget i breda satsningar som inte är specificerade och 10 miljarder kronor i riktade satsningar på framför allt utbildning men också investeringar i bland annat kollektivtrafik. Den höjning av det generella statsbidraget som vi föreslår skulle kunna ge 12 500 nya jobb i offentlig sektor om det slog fullt ut i anställningar. Vi beklagar att regeringen prioriterar annorlunda. Med regeringens politik tillåts kommunsektorns ekonomi att fortsätta att försämras, vilket i slutändan kan drabba dem som är mest utsatta i vårt samhälle: de sjuka, de vårdbehövande och barnen. Det är inte en acceptabel utveckling som vi ser det. Fru talman! Eftersom riksdagen redan tidigare har beslutat om ramar för utgiftsområdena begränsas de utgifter som vi kan ge till kommunsektorn i budgeten. Därför ryms inte vårt förslag om ökade satsningar på kommunerna inom den ram som är beslutad. Enligt de budgetregler som vi gemensamt har slagit fast kan jag inte reservera mig till förmån för Miljöpartiets förslag utan väljer att redovisa vår politik och våra prioriteringar för kommunsektorn i ett särskilt yttrande.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till förslaget i finansutskottets betänkande. Betänkandet handlar om ett kanske inte alltför spännande område, om man tittar på vad det formellt handlar om: de allmänna bidragen till kommunerna. Men samtidigt går det inte att debattera de allmänna bidragen till kommunerna utan att tala om hela kommun och landstingssektorn och de viktiga tjänster som utförs där. För det är trots allt så att de stora huvuddelarna av välfärdssektorn och de saker som utförs finns inom ramen för kommuner och landsting. Det är ofta vi i den här kammaren fattar beslut och debatterar om den här verksamheten, men till syvende och sist är det i kommunerna och landstingen man genomför verksamheten, och där finns också de valda företrädare som har ansvaret för verksamheten. Denna sektor omsätter i stort sett 800 miljarder kronor och har vida arbetsuppgifter. I huvudsak finansieras verksamheten över kommunalskatten, dels den till primärkommunerna, dels den till landstingen. Det innebär att besluten över ambitionsnivån i allt väsentligt fattas i andra sammanhang än här i riksdagen. Tittar vi ut över Kommun och landstingssverige ser vi att det ser olika ut. Sverige är olika. Det är inte samma majoritet överallt i landet. Majoriteten ser inte ut som här i riksdagen. Det är olika koalitioner. Olika församlingar kommer fram till olika beslut om ambitionsnivån. När man lyssnar på debatten här i riksdagen får man en känsla av att Sverige är indelat i två mycket tydliga block - ett block som verkar vilja dra ned på allt och att välfärdstjänsterna ska gå på svältnivå och ett annat block med generösa budgetar som skulle vilja ha ett annat Sverige om man bara fick bestämma. Men i kommun och landstingssektorn ser det inte ut så. Ungefär hälften av kommunerna styrs av koalitioner där Socialdemokraterna ingår. I utvärderingar av hur mycket man satsar på välfärdstjänster finns det inget tydligt mönster att de partier som är i opposition här i riksdagen som majoritet i kommuner och landsting skulle föra en väsentligen annan politik. Jag har några kommentarer till det som har varit uppe i debatten här i dag. Till Pia Nilsson vill jag säga att det är hedrande att någon läser in sig så noga på de tidigare debatterna i det här sammanhanget. Hon hade en kommentar om att jag för ett år sedan gjorde en bedömning av läget när det gällde hur överskottet skulle vara. Jag har tydligen legat 5 miljarder fel i den bedömningen för ett år sedan. Man ska då beakta att den här sektorn omsätter 800 miljarder kronor, så differensen är mindre än 1 procent. Jag kan konstatera att det nog var fel på prognosen, men om man jämför med andra prognoser som har gjorts på ett års sikt kan man nog ändå vara ganska nöjd om man inte har mer fel än 1 procent. Jag skulle också vilja lyfta fram H C Andersens Den fula ankungen . I den finns det en passage där ankmamman beskriver för den fula ankungen hur stor världen är. Den fula ankungen tror att det bara är den lilla pölen där man själv är som är världen, och andmamman tydliggör att världen är mycket, mycket större: Den går bortom pölen, ända bort till ladugården där borta. Saken är ju den att de båda hade fel. Världen är ännu mycket större. När Pia Nilsson framhåller att regeringens bedömningar för ett år sedan inte har hållit exakt när det gäller utfallet vill jag påpeka att världen är mycket större än Sverige, och det har hänt saker i världen under det senaste året. Vi har i det närmaste en ekonomisk kollaps i Europa och i USA. Att då tro att Sverige skulle förbli opåverkat och att prognoserna skulle stämma ned på tredje och fjärde värdesiffran är väldigt naivt. Prognoser är prognoser. Så sent som i dag har Riksbanken meddelat en ny styrränta. Om vi tittar på de prognoser som Riksbanken gjorde för ett år sedan kan vi konstatera att inte heller de har haft helt rätt. Men bara för att det är svårt att göra prognoser ska man inte sluta att göra dem. Per Bolund lyfter fram behovet av långsiktiga förutsättningar. Det är mycket viktigt. Vi tar i betänkandet upp att regeringen har fått levererat till sig en utredning som heter Spara i goda tider , som behandlar just den frågan. Utredningen lyfter fram att man ska ge verktyg till kommuner och landsting så att de har möjlighet att spara i goda tider för att jämna ut konjunktursvängningarna. Det är helt rätt som Per Bolund säger att många tjänster som levereras inom kommuner och landsting inte ska påverkas av konjunkturen. Bara för att det är lågkonjunktur ska man inte lära sig mindre i skolan, och det ska inte vara sämre omsorg i barnomsorgen för att det är lågkonjunktur. Inte heller ska man lägga till kurspaket i grundskolan för att det råkar vara högkonjunktur. Det är fullt klart att det behövs instrument. Utredningen är lämnad till regeringen, och regeringen kommer att återkomma. En annan fråga som behandlas i betänkandet är privata aktörer i skattefinansierad verksamhet. Det är en fråga som är mycket svår och som ibland debatteras i ganska högt tonläge. Det är viktigt att komma ihåg att det i det här parlamentet finns en ganska bred enighet om att vi i det här landet har marknadsekonomi och att marknadsekonomin har tjänat oss väldigt väl. Marknadsekonomi innebär att vinst har varit en drivkraft i mycket av utvecklingen. Jag tror, eller rättare sagt jag är övertygad om, att vi inom välfärdssektorn måste vara noga med att inte säga nej till utveckling och innovation. Om vi ska kunna ha kvar en välfärdssektor som levererar god kvalitet och som vi har råd med - betänk det som var uppe i förra debatten, om hur det ser ut på personalförsörjningssidan - måste vi även i välfärdssektorn ha en utveckling. Hur den utvecklingen åstadkoms så att man minimerar den negativa sidan av den är en stor utmaning, men om man säger nej till marknadsekonomin och marknadseffekterna tror jag att man hamnar väldigt fel. Här kommer lite oroande signaler från Socialdemokraterna. De svenska Socialdemokraterna har varit ett av världens framgångsrikaste vänster-center-partier. Det har man varit för att man inte har sagt nej till marknadsekonomi. Man har bejakat marknadsekonomi. Nu är det viktigt att det inte blir någon vänstersväng, så att man ger sig ut på en populistisk ökenvandring. De stora förlorarna på det skulle bli de som är i behov av välfärdstjänsterna. Det har tagits upp ett antal andra frågor, och jag är den första representanten för Alliansen att gå upp i denna debatt. Jag inser att några har begärt replik på mig, men jag vill citera en historia till. Det här är den lilla bocken Bruse. Det kommer en större senare. Om det är någon fråga som ni tycker vore mer välriktad till någon annan än till mig kan ni spara den.

Fru talman! När det gäller differensen i prognosen kan jag bara konstatera att ni gjorde fel igen. Göran Pettersson säger att detta med att ge bidrag till kommuner inte är ett alltför spännande område. Han verkar mena att den kommunala verksamheten bedrivs ute i kommuner, så den ska vi inte ägna för mycket tid åt i Sveriges riksdag. Tror verkligen Göran Pettersson att regeringens politik och de beslut som fattas här inte påverkar kommuner och landsting? Det handlar om den fallerade arbetsmarknadspolitiken och om utbildningspolitiken, som man undrar vart den har tagit vägen. Gymnasiereformen innebär att kommunerna nästa år ska spara 675 miljoner. Det är i allra högsta grad ett tydligt exempel på hur riksdagsbeslut påverkar kommunerna. Det är 60 000 gymnasieelever som saknar fullständiga betyg. Den här regeringen tycker trots det att man ska lägga ytterligare börda på kommunerna och dra ned lärarresurserna och göra grupperna ännu större. Jag undrar just vad eleverna som sitter på åhörarläktaren här tycker om det. Vilket ansvar tar Göran Pettersson för att skapa jobb? Det står mycket om arbetslinjen i betänkandet. Vad är det för arbetslinje Göran Pettersson företräder när han faktiskt sätter käppar i hjulet för våra gymnasieelever när det gäller att få en gymnasiekompetens så att de kan gå vidare. Både du och jag vet att utan gymnasieutbildning är man hänvisad till arbetslöshet - en arbetslöshet som redan i dag slår alla rekord och som dessutom har ökat sedan ni tillträdde regeringstaburetten 2006. Vad kommer Göran Pettersson och regeringen att göra åt detta?
Fru talman! Låt mig klarlägga. Jag sade: det här betänkandet. Det här betänkandet hanterar de allmänna bidragen till kommunerna. Det innebär framför allt de omfördelningar som görs i form av skatteutjämningar. Riksdagen fattar också ett antal andra beslut om pengar till kommuner och landsting. De fattas i respektive utskotts betänkande. Frågorna ska ses i det sammanhanget. När Pia Nilsson läser det här årets debatt inför nästa års debatt hoppas jag att hon använder en överstrykningspenna och stryker för de stycken i mitt anförande där jag talar om att kommuner och landsting är den viktiga delen i välfärdssektorn. Den utgör den stora delen av pengarna och verksamheten inom området. Sedan är det frågan om samspelet mellan riksnivå och kommunal nivå. Riksnivån sätter ibland upp spelreglerna och gör ibland omfördelning av pengarna. Men i det här betänkandet som vi debatterar här och nu, utgiftsområde 25, är det fråga om de allmänna bidragen. Vi hamnar på liknande siffror eftersom mycket är fördelat enligt nyckeltal. Sedan skiljer det sig på några saker. Socialdemokraterna skickar med några uppgifter till och lite pengar till dem. Det står er fullt fritt att göra så i ert förslag.
Fru talman! Jaha! Göran Pettersson viftar bort våra förslag med ett jaha, så kom det lite extra där, så skickar ni med lite pengar här. Det handlar om drygt 2 miljarder, och det är pengar som kommer att göra skillnad för de gymnasieelever som sitter och lyssnar på debatten nu, för de gymnasielever som eventuellt lyssnar på debatten någon annanstans och framför allt för de gymnasielärare som riskerar att förlora sina jobb. Det är en skillnad, Göran Pettersson. 2 miljarder gör en skillnad. I de här 2 miljarderna har vi lagt in en stor satsning på sommarjobb åt ungdomar från årskurs 9 fram till och med alla årskurser i gymnasiet. Det har ni sagt nej till. Ni tycker inte att det behövs. Vi säger också att vi vill satsa på barnomsorg på obekväm arbetstid. Det har ni också sagt nej till. Det möjliggör för föräldrar som jobbar vardagskvällar, helger och nätter att faktiskt jobba mer. Det gäller framför allt många ensamstående som är beroende av barnomsorg även på obekväm arbetstid. De har inte en chans att få det i den utsträckning de borde i dag. Det säger ni också nej till. Vilka politiska ambitioner har Göran Pettersson, Moderaterna och alliansregeringen när ni faktiskt sätter käppar i hjulet för gymnasieeleverna att utvecklas och få jobb framöver? Ni sätter käppar i hjulet för ungdomarna att få sommarjobb i större utsträckning än i dag. Ni sätter också käppar i hjulet för barnomsorg på obekväm arbetstid, som skulle kunna växa betydligt mer. Vad vill egentligen alliansregeringen med kommunala och landstingskommunala sektorn? Tycker ni verkligen att det är så viktigt, eller är det bara tom retorik ännu en gång från Göran Pettersson?
Fru talman! En sådan här debatt blir lätt lite förvirrad och svår att följa. Det finns olika beslutsnivåer. Nu är vi i riksdagen och vi talar om de allmänna bidragen till kommunerna. Många av de frågor som nu berörs har kommuner full beslutanderätt för. Jag är själv ordförande för barn och skolnämnden hemma i Norrtälje. Där har vi så sent som för någon månad sedan fattat beslut om att ge möjlighet till barnomsorg på obekväm tid. Det är ett beslut som man får fatta på kommunal nivå och då göra en avvägning av de resurser som finns och vad man vill satsa på. Om det gällde frågan vad Göran Pettersson tycker i frågan - om det nu skulle vara intressant - har han visat i handling hemma i sin kommun att han delar Pia Nilssons uppfattning i just frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag tror att det är viktigt att vi försöker hålla isär nivåerna. Vi behandlar ofta frågor från EU. Då har vi en så kallad subsidiaritetsprövning. När vi sätter på oss den Sverigehatten är vi noga med att den högre nivån inte ska ned och detaljstyra den lägre nivån. Men det blir lite lustigt när vi helt plötsligt blir riksdagspolitiker. Då verkar det finnas en dragningskraft av att härifrån tala om exakt hur kommuner ska göra. Jag tycker att vi ska vara lite försiktiga där. Det är ett bra ledarskap att vara tydlig om vilken nivå som ansvarar för vad och sedan se till att ha ett bra regelverk och lita på de företrädarna. Då får vi leva med att de gör olika i Pajala, i Norrtälje eller i Höör.

Fru talman! Jag börjar med att välkomna att Göran Pettersson precis som jag uppskattar om det finns långsiktiga förutsättningar för kommuner och landsting att verka. Det är en bra grundläggande ambition. Sedan kan man diskutera huruvida regeringen verkligen bidrar till att ge sådana långsiktiga förutsättningar eller inte. Vi anser att det inte görs tillräckligt mycket. Göran Pettersson hänvisar till en utredning som föreslår att kommunerna ska få spara överskott och därmed jämna ut konjunkturer. Det är någonting som vi välkomnar. Vi skulle gärna se att regeringen så snabbt som möjligt kommer fram med ett sådant förslag. Det vore bra. Men det är inte en hel lösning för att ge kommunerna långsiktiga förutsättningar. Många kommuner har inte något överskott att fördela som kan sparas till sämre tider. Där kan vi se att det statliga stödet faktiskt kan göra stor skillnad för kommunerna. Jag redovisade i mitt anförande att de pengar som Miljöpartiet föreslår, de generella stöd vi har finansierat i vår budget, skulle ge 12 500 arbetstillfällen i kommuner och landsting så att man inte behöver göra sig av med personal. Vi noterar också att finansministern har kritiserats av tunga ekonomer för att han inte i budgeten föreslår en stimulans av en vikande konjunktur med hjälp av till exempel infrastrukturinvesteringar eller i form av bidrag till kommuners och landstings verksamhet. Vad är fel i tanken, Göran Pettersson, med att redan från början när man ser att konjunkturen börjar vika gå in och förstärka kommunernas ekonomi, just för att kunna värna välfärdstjänsterna och se till att kommuner och landsting inte börjar avskeda människor på grund av den ekonomiska kniven mot strupen? Varför är det en felaktig tanke?
Fru talman! Att förutse konjunktursvängningar är inte helt enkelt. I utredningen som gjordes om att spara i goda tider för att ha i dåliga tider gjorde man en stor studie där man tittade på de gånger som man har försökt att göra en bedömning. Sedan lades beslutandeprocessen på, det vill säga trögheten som finns från att man vill en sak till att pengarna har gått igenom hela transaktionsmekanismen. Då konstaterade man att i många fall kom pengarna när konjunkturen hade svängt upp igen. Det gäller att ha korta beslutsvägar. Då är antagligen lösningen, precis som i andra sammanhang, att lägga beslutet så långt ned i organisationen som möjligt, inte att riksdagen först ska fatta beslut om tilläggsbudget för att sedan gå alla stegen nedåt och sedan kommunfullmäktigebehandling. Därför är lösningen som föreslås i utredningen bättre, det vill säga ett flexiblare regelverk som gör det möjligt för kommunerna att bygga upp bufferten och att själva besluta om användandet. Jag vill dock ge en varning. Per Bolund säger att det här inte fungerar vid underskott om det inte finns något överskott att spendera. Det är en helt riktigt analys; då fungerar det inte. Men då gäller det att återigen titta utanför den egna dammen och se på den eurokris som pågår. Det finns de länder som nu har hamnat i svårigheter. Det har de gjort för att de inte har haft ordning på de strukturella frågorna, inte har byggt upp något överskott att spendera. Så vill vi väl inte att våra kommuner ska göra?
Fru talman! Jag kan förstå att Göran Pettersson inte sätter 100 procent tilltro till bedömningar av hur konjunkturer ska utfalla framöver med tanke på Göran Petterssons misskalkyleringar av hur stort överskottet skulle vara i kommuner och landsting. Den beräkningen slog fel. Man kan också konstatera att regeringen har försökt att gå in med pengar till kommuner och landsting, precis som Göran Pettersson pekar på, och det har skett alldeles för sent, på ett sätt som har gjort att pengarna inte har kunnat användas för att behålla anställda i välfärdstjänsterna i offentlig sektor. Det är just det jag kritiserar just nu, att regeringen upprepar precis samma misstag en gång till. Man står och avvaktar och gör ingenting. Man väntar tills den ekonomiska konjunkturen verkligen har dippat nedåt. Då är risken att precis det Göran Pettersson beskriver kommer att hända igen, att man kommer in med stödet för sent, så att man inte möter konjunkturen när den är som lägst utan att effekterna i stället kommer när konjunkturen håller på att vända. Det är just det jag föreslår att man ska undvika. Men problemet är inte bara det, utan problemet är att regeringen gör precis tvärtom. Man försämrar kommunernas ekonomi aktivt i en tid då de flesta bedömare ändå räknar med att ekonomin kommer att gå ned, på global nivå men också i kommuner och landsting i Sverige. Man ser hur arbetslösheten ökar med regeringens politik. Eftersom trygghetssystemen har försämrats innebär det att fler och fler blir hänvisade till försörjningsstöd som kommunerna tvingas betala ut. Och när kommunerna tvingas betala försörjningsstöd går det ut över andra verksamheter. Man ser hur regeringen genomför en gymnasiereform och skär ned på stödet till kommuner och landsting på grund av det. Många bedömare, inte minst Sveriges Kommuner och Landsting, säger att det snarare kommer att öka kostnaderna och att kommunerna kommer att få en försämrad ekonomi på grund av regeringens politik - inte en förbättrad. Det är något som jag verkligen beklagar. Från Miljöpartiets sida har vi precis motsatt inställning. Vi ser att ekonomin är på väg att försämras, och då vill vi så tidigt som möjligt gå in med stöd som gör att kommunerna kan behålla anställda och behålla sin välfärdsverksamhet.
Fru talman! Det här blir en ganska intressant debatt. Det blir närmast teoretisk ekonomi - förmågan att bedöma konjunkturer.

Om man har den förmågan är man mycket användbar som rådgivare i Rosenbad. Och jag tror att man skulle kunna tjäna väldigt mycket pengar på finansmarknaden om man har den förmågan att förutse. Det är tyvärr så att teorierna möter en praktikens bistra verklighet. Saker blir inte alltid så lättbedömda och möjliga att prognostisera. Därför är det mycket viktigt att inte lägga besluten för högt upp. Det är mycket bättre att göra så som utredningen säger, ge befogenheter längre ned, så att den som också har att stå i skiten, när det inträffar, är den som har beslutanderätten över pengarna. Flytta inte beslut uppåt i organisationen! För samma politik i Sveriges riksdag som ni för när ni talar om EU!

Fru talman! Så ska vi ha't! Men var ska vi ta't? Det är den grundläggande frågan för all kommunal verksamhet. En annan grundläggande fråga är: Kan den kommunala ekonomin och landstingsekonomin utvecklas på ett avgörande annat sätt än den svenska ekonomin i dess helhet? Man behöver inte vara Nobelpristagare i ekonomi för att kunna svara på den frågan, för svaret är nej. Det helt avgörande för den kommunala sektorns ekonomi är själva sysselsättningsgraden. Det är väldigt lätt att se det. Hur får kommuner och landsting sina pengar? Jo, till två tredjedelar är det skatteintäkter från de arbetande människorna. Vi tar ut väldigt höga kommunala och landstingskommunala skatter i landet. På varje tjänad hundralapp tar kommunerna numera ut 20:66 kronor, och landstingen tar ut ungefär 10:90 kronor, något höjt, för skatterna höjs just i år på ett par ställen. Det är alltså uppåtriktat. Sammanlagt är det ungefär 32 eller 33 kronor, ända upp till 33:50 kronor, som man får betala i någon kommun. Det är väldigt hög skattebelastning för vanliga medborgare som inte tjänar så mycket. Då ska man veta att kommunerna tar en väldigt stor del av det. Samtidigt, fru talman, får vi väldigt mycket för de pengarna. Välfärden, i den mening som de flesta människor upplever den, är kommunal verksamhet. Det är sjukvård, skola, förskola, vägar och vad det nu är - alla dessa olika kostnadsposter. Dess bättre är de svenska kommunerna genomgående mycket välskötta med högkompetenta medarbetare över lag. Det finns få undantag. Jag tycker att man ska säga att antalet kommuner som inte är välskötta här i landet är väldigt få. De medborgare som väljs till de kommunala församlingarna - landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige - har alla ett gemensamt: De ska sköta den kommunala ekonomin så gott det någonsin går inom de ramar som inte minst vi i riksdagen ställer upp för deras möjligheter att göra det. Under förra året, fru talman, var det bara 17 kommuner i landet eller till och med 16 som gick med underskott. Ungefär 160 kommuner visade bättre resultat är någonsin. När man har så goda resultat är det klart att det någon gång går nedåt, och det kommer det säkert att göra nästa år för många kommuner, beroende på statsbidragsändringar och annat som kommer.

Överskottet är inte alls så stort som 2,8 procent, som det var för 2010, men det är ändå över 1 procent, och det är ganska mycket i de här sammanhangen. Fru talman! Under detta år har två viktiga utredningar om kommunernas ekonomi presenterats. Den ena, som jag själv hade tillfälle att sitta i, var Utjämningskommittén. Den bereds nu, som så mycket annat, i Regeringskansliet för att kunna träda i kraft 2013. I den kommittén var vi eniga i många avseenden, möjligen eftersom vi var bundna av direktiven, att det inte fanns mer pengar, som alla oppositionspartier just nu anslår hej vilt, mest naturligtvis Vänsterpartiet, som anslår 19,6 miljarder utöver vad regeringen har föreslagit. Det betyder inte att det inte kommer att ske stora saker i utjämningssystemet. Men jag tror att det viktigaste som Utjämningskommittén föreslog var att vi ska slå fast att man ska kunna bo var som helst i landet även framdeles och kunna räkna med god social service. Vi ska också ha ett utjämningssystem när det gäller intäkter som gör att människor kan känna trygghet. Jag tycker att vi i Utjämningskommittén på en punkt lyckades visa att det finns en skillnad mellan statistiken och verkligheten. Det är att ganska många välmående förortskommuner har väldigt höga inkomster - det gäller faktiskt också kommuner som har höga inkomster från industrier, som Gällivare och Kiruna. Det är höga inkomster, men kostnaderna ligger någon annanstans. Detta är någonting som vi inte fullt ut kunde beakta med hänsyn till realiteten. Man ser nu också kommuner som får väldigt höga kostnader för till exempel trafikinvesteringar som har gått upp under 2010. Detta är en oformlighet i själva utjämningssystemet som regeringen bör fundera på. Den andra utredning som kom, fru talman, heter Spara i goda tider . Det handlar om balanskravet. Det är viktigt för många kommuner att de kan se till att spara överskott och hantera dem på ett klokt sätt. Det nuvarande balanskravet är alltför snävt för många kommuner i det avseendet. Också denna utredning är under beredning, och man kommer säkert att komma fram till klokare förslag än vi har för närvarande. Jag ska inte ta upp gymnasiereformen, för den har Sveriges Kommuner och Landsting rett ut på ett bra sätt med hänsyn till demografin. Det som sägs här från talarstolen tar inte hänsyn till den demografiska utvecklingen. Det gör däremot Sveriges Kommuner och Landsting, för det måste man göra i varje kommun och landsting. Man måste se hur antalet elever utvecklas. Det är avgörande på den punkten. Det gäller också de äldre. Men jag ska läsa vad Sveriges Kommuner och Landsting har skrivit den 14 oktober i år. Rubriken är: Kommunsektorn klarar skuldkrisen. Sedan står det: Kommuner och landsting har förutsättningar att klara omvärldens ekonomiska oro relativt väl. Resultatet faller visserligen kraftigt jämfört med förra året, men det förklaras till stor del av engångskostnader och minskande statsbidrag. Totalt beräknas kommunsektorn få ett överskott på 2 miljarder. Jag menar att det är det viktigaste, att vi kommer att kunna klara den allmänna välfärden också 2012, under förutsättning att vi klarar sysselsättningen, och det finns goda förutsättningar för det.

Fru talman! Gunnar Andrén började sitt anförande med att säga: Så ska vi ha't! Men var ska vi ta't? Det är en bra fråga när det gäller kommunernas ekonomi. Gunnar Andrén hänvisar till de prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram men glömmer eller bortser från de förutsättningar som ligger till grund för de prognoserna. Sveriges Kommuner och Lansting påpekar själva tydligt att de bygger på att eurokrisen kan hanteras snabbt och utan att det blir vidare problem. Det är svårt att sia om, men det finns, hävdar jag, ganska mycket som pekar på att det inte kommer att bli det här positiva utfallet utan att det kommer att fortsätta att vara en negativ påverkan på den europeiska ekonomin och därmed också på Sveriges ekonomi framöver. Därmed tror jag att man kanske ska rusta lite grann för sämre tider än vad som förutsägs i Sveriges Kommuner och Landstings prognoser. Men frågan tycker jag ändå landar i hur mycket kommunerna och landstingen ska tvingas skära i sina verksamheter för att kunna hålla budgeten. Det finns krav på Sveriges kommuner och landsting att de ska hålla budgeten - de ska inte gå med underskott. Har man då försämrade intäkter kommer det att gå ut över verksamheterna. Vi såg hur vi förlorade 22 000 arbetstillfällen i kommuner och landsting till följd av krisen 2008-2009. Då såg vi också tyvärr att regeringens insatser i form av konjunkturstöd kom för sent för att kunna ha verkan och för att man skulle kunna bevara många av de arbetstillfällena. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Frågan till Gunnar Andrén är: Hur mycket tycker Gunnar Andrén att det är lämpligt att man skär ned den här gången, om konjunkturen viker vidare?
Fru talman! Ställer man frågan på det sättet måste man få ett enfaldigt svar. Det är klart att ingen i alliansregeringen eller i allianspartierna eller i något annat parti vill skära ned välfärden. Det är en enfaldig fråga. Jag har inget svar, för jag vill inte skära ned välfärden. Jag vill gå den andra vägen, herr Bolund. Vi ska upprätthålla god kvalitet och god service. Det finns väl inget parti som har en ambition att skära ned för nedskärandets egen skull? Jag fattar inte frågan över huvud taget. Jag tycker uppriktigt sagt att det är oförskämt att ställa den till mig, som om jag skulle vilja skära ned.
Fru talman! Det är upp till Gunnar Andrén hur han uppfattar det, om han tycker att det är en oförskämd fråga eller inte. Jag tycker att den i allra högsta grad är relevant. Även om man inte har ambitionen att skära ned på välfärden - jag välkomnar om Gunnar Andrén inte har den ambitionen - kan de handlingar som man utför och den ekonomiska politik som man har faktiskt påverka kommunsektorn på det sättet att de tvingas skära ned. Om 22 000 personer förlorar sin anställning i kommuner och landsting är det inte avgörande om man har haft andemeningen att skära ned eller om man hoppats på att det inte skulle bli några nedskärningar. Resultatet blir detsamma i alla fall. Det blir försämringar i välfärden. Om man nu har ambitionen, som Gunnar Andrén säger, att man inte vill göra nedskärningar undrar jag: Är det inte rimligt att man lär sig av tidigare misstag? Vi har ganska nyligen gått igenom en försämrad konjunktur, en ekonomisk kris, 2008-2009. Vi såg vilka effekter det fick i form av försämrad ekonomi för kommuner och landsting. Regeringen ansåg sig till slut så pressad att man gick in med ett tillfälligt konjunkturstöd på 17 miljarder kronor. Men de flesta bedömare är eniga om att det stödet kom alldeles för sent för att kunna ge en verklig effekt. Har man ambitionen, som Gunnar Andrén ganska upprört nu säger att han har, undrar jag: Är det inte lämpligt att man lär sig av det misstaget och inte väntar tills konjunkturen har blivit alltför dålig med att gå in med konjunkturstöd? Det handlar om att man försöker gå in tidigt när konjunkturen börjar vika, precis som vi föreslår i vår budgetmotion, med stöd till kommunerna för att de ska kunna rusta sig för en sämre ekonomisk situation i framtiden och för att de ska kunna undvika uppsägningar, som faktiskt blev följden av den förra konjunkturnedgången 2008-2009. Även om Gunnar Andrén upprört hävdar att han inte alls har ambitionen att skära ned i kommunernas och landstingens verksamhet blev det följden förra gången. Då är det faktiskt en befogad fråga, om det inte är lämpligt att göra någonting annorlunda den här gången för att inte göra samma misstag en gång till.
Fru talman! Jag reagerade mot den insinuanta frågan. Det är det enda jag har reagerat mot i det här sammanhanget. Per Bolund får ställa vilka frågor han vill. Sedan ska jag gå över till sakfrågan. Man kan naturligtvis alltid diskutera hur man ska sätta in ett extra stöd. Det var behövligt. Och som Per Bolund sade kom det 17 miljarder kronor, som har gjort att landstingen och kommunerna tillsammans hade ett överskott förra året av betydande mått, i samma storleksordning. Det finns väl ingen vetenskaplig sanning om exakt när man bör göra detta. Men man kan ändå konstatera att välfärden i Sverige har klarats av en anledning. Det handlar inte om de 17 miljarderna, utan om att vi lyckades hålla uppe sysselsättningen totalt sett i Sveriges ekonomi. Det är det som har gjort att vi har kunnat klara den kommunala ekonomin så bra. Och det var det här som min fråga handlade om. Kan den kommunala ekonomin avvika mycket från ekonomin totalt sett? Jag tror att Per Bolund och jag i grunden är ganska eniga om att det inte går. Men det är klart att det är viktigt hur man sköter olika delar av ekonomin, inklusive kommunerna. Per Bolund har som före detta borgarråd stora insikter till exempel om att Stockholms stad för närvarande har väldiga överskott. Andra kommuner har det väldigt svårt. Vi i den kommunalekonomiska utjämningskommittén hade verkligen anledning att fundera kring hur vi ska klara välfärden i dessa kommuner. Stockholms stad har andra problem. Man kan säga att det var ett misstag förra gången. Men jag tror att man nästan måste vara minst Nobelpristagare i ekonomi för att veta exakt när man ska sätta in olika åtgärder för den kommunala sektorn.

Fru talman! Kommunsektorn med över 1 miljon anställda är av avgörande betydelse för vår dagliga välfärd och har därmed en central roll i det svenska samhället. Det är kommuner, landsting och regioner som bär upp välfärdens kärna - vård, skola och omsorg. Samtidigt ger det kommunala utjämningssystemet förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela Sverige, utjämning av skillnader i skattekraft och medverkan till kostnadsutjämning. Grunden för den kommunala ekonomin är ökad sysselsättning genom fler och växande företag. När allt fler jobbar och driver företag ökar skatteintäkterna som behövs för att bedriva välfärd runt om i landet. Alliansregeringens fokus på arbetslinjen och företagarlinjen ökar skatteintäkterna som behövs för att bedriva välfärd. När man läser oppositionspartiernas skuggbudgetar kan man konstatera att alternativet hade varit betydligt sämre. Finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen som följde i dess spår drabbade kommunsektorn ganska hårt. Med 1990-talskrisen i färskt minne, då 150 000 jobb försvann i kommuner och landsting, blev det en av alliansregeringens främsta prioriteringar att värna kvaliteten i vård, skola och omsorg och förhindra uppsägningar. Under den förra mandatperioden tillförde vi en historiskt stor satsning. Enbart förra året handlade om 17 miljarder kronor extra till kommunsektorn. Minskningen i den kommunfinansierade sysselsättningen blev också begränsad. Man beräknar att ca 5 000 "försvann" mellan 2007 och 2009. Under samma period har dock antalet arbetade timmar ökat och ohälsotalet sjunkit. Det är en mycket positiv utveckling som innebär att vi nu, trots krisen, får mer kommunfinansierad välfärd för pengarna. I slutet av 2012 bedömer regeringen att den kommunalt finansierade sysselsättningen är tillbaka på samma nivå som före finanskrisen. Detta står i skarp kontrast till situationen i många av våra europeiska grannländer, där stora besparingar sker i den offentliga sektorn samtidigt som de offentliganställdas löner sänks. I år uppgår de tillfälliga bidragen till kommunsektorn till 3 miljarder. Dessa ska ju fasas ut, men den permanenta höjningen på 5 miljarder uppväger detta vilket kommer att gynna kommunsektorn även framöver. Nu kan vi tydligt se resultaten av regeringens kraftfulla politik. I återhämtningens spår och i takt med att sysselsättningen tog fart stärktes kommunsektorns ekonomi under 2010, och skatteunderlaget återhämtar sig. Denna positiva utveckling har fortsatt även i år. Detta är viktigt att konstatera, särskilt eftersom ungefär 70 procent av kommunsektorns intäkter ju kommer just från skatt och upptag av skatt. Ju fler arbetade timmar i fler växande företag, desto mer skatteintäkter och mer pengar till vår gemensamma välfärd. Det här är ett självklart samband, men det tål att upprepas, inte minst eftersom Socialdemokraternas representant i den här diskussionen hävdade att det som gjorde skillnad var statsbidrag. Fru talman! Finanskrisen gick snabbt över i en skuldkris. Nu står vi återigen på tröskeln till bistrare ekonomiska tider och därmed en försvagning av ekonomin. I sin prognos från förra veckan räknar dock SKL med att skatteunderlaget, trots lägre tillväxt och vikande sysselsättning, kommer att ligga på en högre nivå 2012 än vad som bedömdes i prognosen från i höstas. Till viss del motverkas de ökade skatteintäkterna av högre priser och löner, men sammantaget är det goda nyheter. Även Konjunkturinstitutet bedömer att kommunernas skatteintäkter förbättras i år och 2012. Eftersom konsumtionsutgifterna samtidigt väntas utvecklas mer återhållsamt tror KI att balanskravet för kommunsektorn som helhet kommer att uppfyllas båda dessa år. Detta är prognoser. Vi har talat om prognoser i den här diskussionen, och även detta är så klart kvalificerade gissningar. Det gäller att följa utvecklingen noga och vara öppna för att skjuta till ytterligare statsbidrag om det blir en långvarig konjunkturavmattning. Fru talman! Under senare tid har debattens vågor om kvalitet i välfärden gått höga. Det här är en mycket angelägen fråga. Den vårdinrättning, det äldreboende, den skola eller det dagis som inte lever upp till medborgarnas rättmätiga krav på god omsorg och kvalitet ska självklart inte få bedriva verksamhet. Den ska stängas. De lärdomar vi kan och bör dra av den vanvård som har uppdagats, inte minst i Caremafallet, är att det är oerhört viktigt med tillståndsgivning, kontroll och uppföljning. Här finns det helt uppenbart mycket att göra, och vi kan inte vara nöjda förrän vi med så stor säkerhet som möjligt kan lita på att barn, sjuka och äldre bemöts med professionalitet, värme och respekt. Med detta sagt vill jag också understryka vad vårdskandalerna inte betyder. De betyder inte att den privata vården per definition är undermålig och att den därmed borde begränsas eller kanske till och med, som vissa här inne tycker, förbjudas. Tvärtom menar jag att ökad valfrihet och fler utövare är ett viktigt led i att förbättra kvaliteten inom välfärdssektorn. Regeringens valfrihetsreformer i välfärden har öppnat upp kommunsektorn för företagare och entreprenörer. Det har lett till att inte minst kvinnor har fått fler arbetsgivare och till och med kunnat starta eget. Det har underlättat livspusslet för många. När fler vårdgivare etablerar sig ökar konkurrensen och kvaliteten. Det blir bättre service, och vi får mer valuta för skattepengarna. Mellan 2006 och 2009 ökade antalet anställda i privata företag med över 30 000. I dag arbetar ungefär 120 000 personer i 14 000 privata vårdföretag runt om i landet. Konstateras kan att 13 999 av dessa inte är Carema. Det kommunala självstyret, fru talman, är en central del i Centerpartiets ideologi: att demokrati och beslutsmakt ska byggas underifrån. Vi vill att det kommunala självstyret ska värnas och stärkas, och vi välkomnar den princip om kommunal självstyrelse som ges en tydligare markering i den reformerade grundlag som trädde i kraft i år. Vi vill också understryka vikten av att varje kommun, landsting och region i grunden ansvarar för att finansiera välfärden åt sina egna medborgare. Vi tycker också att det är viktigt att den så kallade finansieringsprincipen upprätthålls. Staten ska ansvara för sina beslut. Kommuner och landsting ska så långt det är möjligt ansvara för sina. För att ytterligare stärka det kommunala självstyret anser vi i Centerpartiet att det är viktigt att in i det längsta undvika specialdestinerade statsbidrag, detta i kontrast till många av oppositionspartierna i dagens debatt där en stor del av de extra pengar man vill lägga till skjuts till just specialdestinerade, riktade, styrande bidrag. Det här tycker vi är synd, för det nedgraderar förmågan att själva prioritera hos dem som är förtroendevalda på kommun och landstingsnivå. Det kommunala skatteutjämningssystemet, i kombination med den kommunala självstyrelsen, är också centralt. Ett väl fungerande system ska stärka det kommunala självstyret, skapa villkor för en likvärdig och god grundservice i hela landet, ge incitament för både ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft och skapa förutsättningar för utjämning av skillnader. Den parlamentariska utredning som gjort en översyn av den kommunala ekonomiska utjämningen presenterade sitt enhälliga förslag i år. Vi i Centerpartiet ser positivt på förslaget, inte minst för att det har en tydlig landsbygdsprofil och bidrar till att modernisera och förenkla utjämningssystemet. Vi hoppas därför att förslagen kan bli verklighet inom en snar framtid.

Fru talman! Emil Källström slår sig nästan för bröstet över den fantastiskt kraftfulla politik som den här regeringen har bedrivit. Han hänvisar till förra årets historiska överskott som kommunsektorn de facto gav men utan att för den skull försöka förklara vad det beror på. I stället ondgör sig denne Källström över den hemska oppositionens politik och den skuggbudget som vi har lagt fram och menar att den på något sätt skulle vara ett sänke för arbetslinjen. Det här förstår jag inte någonting av, men det är möjligt att Emil Källström kan förtydliga det. Jag undrar bara: Är Emil Källström nöjd med de insatser som regeringen har gjort under de här fem åren när det gäller att förstärka arbetslinjen? Är du nöjd med att så många som 60 000 gymnasieelever inte har fullständiga betyg? Är du nöjd med att 400 000 personer i det här landet fick ekonomiskt bistånd någon gång förra året? Är du nöjd med en arbetslöshet som nu ligger på 8 procent? Är det kraftfull politik från Alliansen som stärker arbetslinjen? Jag bara undrar. Sedan nämner Emil Källström något om den viktiga finansieringsprincipen. I det sammanhanget vill jag bara nämna att det inte finns någon uppgörelse med Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller den nya gymnasiereformen. De förhandlingarna strandade i september. Ett statligt beslut som innebär att man undandrar kommunerna pengar finns det alltså ingen uppgörelse kring. Så mycket för den finansieringsprincipen. Till sist är det bra att Emil Källström lyfter fram vikten av utjämningssystemet. Jag delar verkligen din åsikt att Sverige behöver ha det. Men med tanke på de motioner som väckts av vissa kolleger i Alliansen finns det anledning att känna att frågan kanske inte riktigt är utklarad ännu.
Fru talman! Pia Nilsson är ju medlem och engagerad i ett parti som en gång gick till val på en slogan som hette Stolt men inte nöjd. När du frågar om jag är nöjd med en mängd olika aspekter av Sveriges välfärd kan jag svara med att jag är stolt över att vara en del av ett regeringsunderlag som har lotsat Sverige genom den värsta krisen sedan depressionen och gjort det med bibehållen välfärd för Sveriges medborgare, om vi jämför med tidigare kriser. Jag är nöjd med att vi har en så säker ekonomi, en så stabil ekonomisk situation att vi kan låna pengar billigt. Det får ju konsekvenser för statens kostnader, för kommunernas ekonomi och för oss som har studielån. Vi fick i veckan veta att vi får sänkt ränta. Det är jag stolt över. Sedan är jag inte nöjd med allt det du räknar upp, det vi måste bli bättre på. Vi har fortfarande en massa steg att ta, inte minst på skolområdet så att vi får fler som går ut gymnasiet med fullständiga betyg och kan söka vidare till högskolan. Där har vi ett jättejobb med att gå ifrån en negativ trend som har pågått i decennier. Där har vi tagit viktiga steg. Du anmärkte på att jag anmärkte på att oppositionspartierna har budgetar som skulle gå ut över en arbetslinje och en företagarlinje. Det är helt korrekt noterat. Det jag ser när jag läser era förslag är nya skatter, mer krångel och nya avgifter som skulle få ett Sverige med färre arbetade timmar, med färre startade företag och med mindre välfärd. Det kan ju inte jag vara nöjd med. Det är klart att jag måste anmärka på detta.
Fru talman! En stolt centerpartist är Emil Källström. Han är stolt över den höga arbetslösheten. Han är stolt över att det är så många som behöver ekonomiskt bistånd i ett Sverige som styrs av en allians där ekonomin ska var närmast tigerlik. Det är mycket märkligt. Bibehållen välfärd, pratade Emil Källström om. Menar du verkligen allvar? Hur kan man säga det när utanförskapet inte har gjort någonting annat än att öka, trots löften från dig och dina kolleger om att utanförskapet skulle minska till vilket pris som helst. Vi ser i dag att det är över 400 000 personer som får någon form av bistånd. Vi ser den höga arbetslösheten. Vi ser den höga ungdomsarbetslösheten. Vi ser hur många som inte får något från trygghetssystemen, från sina sjukersättningar, från a-kassan, allt det. Och du säger att du är stolt över en bibehållen välfärd. Det är för mig en gåta hur man kan lösa ekvationen och få det svaret. Jag vill påstå att täljaren och nämnaren inte riktigt är synkade, för svaret är att välfärden verkligen har påverkats negativt under dessa år. Jag kan inte se någonting annat. Emil Källström tillstår ändå att våra förslag är bra, trots att du är emot de specialdestinerade bidragen. Du tycker ändå som vi att gymnasiereformen är ett elände för kommunerna som ska spara 675 miljoner nästa år, likaså när det gäller sommarjobben, likaså när det gäller bidrag till barnomsorg på obekväm arbetstid. Ändå säger du nej till dem. Vad är alternativet från Emil Källström och Centerpartiet?
Fru talman! Jag har svårt att se vad i mitt anförande och i min replik som fick dig att tro att jag tycker att Socialdemokraternas alla förslag är bra. Det kan jag försäkra dig om att jag inte gör. Du kallar mig för stolt centerpartist. Det är väl klart att jag är det. Det är väl klart att jag är stolt över att inte bara få vara medlem och engagerad utan dessutom riksdagsledamot för ett regeringsparti som dag för dag tar steg mot ett Sverige som är lite mer företagsamt, lite grönare och lite mer modernt och framgångsrikt. Gymnasiereformen är i grunden väldigt bra. Gymnasiereformen kommer att leda till att vi får ett Sverige där fler går ut med fullständiga betyg, där fler får välja den linje som passar just dem. Det kommer att skapa ett Sverige och en kommunal ekonomi, en regional ekonomi och en statlig ekonomi som blir mycket bättre. Det är klart att kommuner i ett inledningsskede måste ställa om. Men de facto är detta ett system som kommer att kosta mindre. Och det är inte förrän vi lägger ut de här besparingarna som kommunerna kommer att göra dem. Du missuppfattade mycket av det jag sade, att jag skulle stå för socialdemokratisk politik till exempel. Men en sak förstod du mycket väl. Det är att jag är en stolt centerpartist.

Fru talman! Göran Pettersson var inne på om det här var ett spännande område eller inte. Det beror väl på hur man ser det. Men kommunsektorn och landstingssektorn är faktiskt oerhört spännande områden. Det har vi fått bevittna, inte minst av de replikskiften och annat vi har hört hittills. Jag ska börja med att tala om det kommunala självstyret, som jag tycker är så oerhört viktigt att vi i riksdagen verkligen försöker kämpa för att bibehålla. Jag har haft förmånen att få vara på alla de fyra nivåer, om vi uttrycker oss så, som finns i vårt land: landstingsnivån, den kommunala nivån, regionnivån och nu den statliga nivån. Det känns verkligen roligt att ha fått göra den resan och att ha fått känna att varje nivå, varje region, varje landsting och varje kommun vurmar för att få bestämma så mycket som möjligt över sina egna områden. Man vill ha någorlunda tydliga spelregler, det är en självklarhet, men man vill ha så vida ramar som möjligt för att kunna bedriva den lokala politiken på bästa möjliga sätt. Och det är vårt ansvar på den statliga nivån att försöka bibehålla så långt det bara går. Vi är den lagstiftande församlingen, och vi vill självklart vara med och styra och ställa lite grann också över hur det ska fungera ute i välfärdssamhället och med de ansvarsområden som finns. Men låt oss kämpa för att bibehålla det kommunala självstyret så långt det bara går. Ge ett så stort utrymme som möjligt åt den lokala nivån att själv få avgöra vad som är mest lämpligt i Korpilombolo, i Karesuando, i Ystad eller i Trelleborg. De förutsättningar som finns är väldigt olika, och man använder dem på väldigt olika sätt. Tydliga spelregler, men så stora och vida ramar som möjligt som man kan röra sig inom. Då får vi självklart situationer där man beter sig lite olika på olika håll i vårt land. Vi är ett mycket avlångt land, med väldigt olika förutsättningar. Det här gör ju att vi faktiskt måste inse att man kan fatta olika beslut. Det kan vara olika avgifter på saker, men som helhet kanske det vägs ihop till ett gynnsamt förhållande just för den kommunen, just för den regionen eller för det landstinget. Som kristdemokratisk politiker har jag fokus på medborgarnas egna val, att så långt det bara är möjligt kunna låta medborgarna själva fatta sina beslut. Ge dem den möjligheten, ge dem den tryggheten och de resurser som behövs för att kunna göra det. Rätt beslut på rätt nivå - ansvar, befogenhet och resurs där det också behövs. Det är den ledstjärna som jag som kristdemokrat har. Det andra jag vill lyfta fram är det kommunala utjämningssystemet. Det är klart att det verkligen rör det område vi pratar om här. Den parlamentariska utredningen har nu avslutats, och alla partier var faktiskt överens om förslagen när det gäller utjämningssystemet. Det är ganska intressant, och det ska bli oerhört intressant, om jag uttrycker mig så igen, att få se de remissvar som kommer in och hur det här ska hanteras i nästa steg. Utjämningssystemet består av en inkomstutjämningsdel, och det består av en kostnadsutjämningsdel. I en motion som är väckt i anledning av det betänkande vi nu debatterar finns det en diskussion om de lite kraftigare skatteintäkter som man har på vissa håll i Stockholmsområdet. Det finns en tendens att tro att stockholmarna bidrar med en hel del pengar till övriga landet. Jag vill nog avfärda myten att man själv jämnar ut inkomsterna mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Det visar också utredningen ganska tydligt. Sedan är det kostnadsnivån. Jag kommer från en kommun som heter Umeå, och vi bidrar mest i landet per invånare i kostnadsutjämningen. Det är en upplysning ni kan ta med er: I kostnadsutjämningssystemet är det Umeå som bidrar mest. Så var det senast jag kollade. Skatteintäkterna, som vi har varit inne på tidigare, till kommun och landstingssektorn utgör 70 procent. Utjämningssystemet och generella statsbidrag, som vi nu pratar om, utgör 18-19 procent. Resten är avgifter som tas ut av kommuner och landsting i den här delen. Det kan vara bra att ha det med sig när vi diskuterar de här frågorna. Det tredje gäller oppositionens satsningar på den kommunala sektorn. Det är intressant att titta på det. Det spänner från 2 miljarder mer som Socialdemokraterna har lagt förslag om upp till 19 miljarder mer som Vänsterpartiet ligger på jämfört med alliansregeringens förslag. Då kan vi gå in och titta: Vad det är för förslag man har lagt fram i praktiken? Jo, man har också sagt att man ska fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Hur slår det på kommun och landstingssektorn? Ja, om vi tittar på siffrorna visar det sig att den delen skulle slå med drygt 3 miljarder i ökade kostnader för kommun och landstingssektorn. Då blir bilden en helt annan. Socialdemokraterna vill dra ned resurserna till kommun och landstingssektorn med 1 miljard kronor. Oj då! Vad hände nu, Socialdemokraterna och Pia Nilsson? Ni vill minska resurserna till kommun och landstingssektorn! Det var en ganska intressant upplysning. Det kan vara trevligt att få ett svar om det så småningom. Jag tittar också på vilka effekter på resultaten Sveriges Kommuner och Landsting visar. Det är också intressant. År 2010 var ett bra år som gav 18 miljarder i överskott. För år 2011 ligger prognosen, precis som Pia säger, på 2 miljarder. Men vi ska komma ihåg att det finns en engångseffekt inne i det på nästan 8 miljarder som har med pensionsskulderna att göra. Vi vet att den kan växa från år till år. Man nuvärdesberäknar om den nu, och prognosen är att man måste ut med 8 miljarder mer på sektorn 2011. Men ett annat år kan det ge tillbaka pengar i systemet. Egentligen går sektorn i år, enligt prognosen, med nästan 10 miljarder i överskott, bortsett från engångseffekten, som alltså kan hoppa fram och åter. Från alliansregeringen kommer vi att hålla koll på de här bitarna, så att vi verkligen ser till att välfärdssektorn i den kommunala sektorn inte hamnar i ett läge där vi får problem med att leverera välfärd till våra medborgare. Det fjärde är vinst. Ska man få gå med vinst i den offentliga sektorn om man driver ett företag med skattepengar? Frågar du vänsterpartister säger de nej - det ska knappt få finnas någon privat utförare i den offentliga sektorn. Jag tittade i tidningen Dagens Samhälle, där man har gjort en överblick och tittat på bolag i den privata sektorn, hur mycket omsättning och pengar som går till upphandlingar och annat via den här biten. De 20 största företagen omsätter ungefär 84 miljarder via skattepengar. 84 miljarder av de skattepengar som vi använder för att upphandla olika typer av tjänster ligger alltså på de 20 största företagen. 70 procent av den andelen ligger på byggbolag, de som plogar vägar, kör kollektivtrafik och annat. Ungefär 30 procent ligger inom sektorn som har med vård, omsorg, barnpassning etcetera att göra. Fördelningen är alltså 70-30 procent. Man är väldigt upprörd över att bolag gör vinst med skattepengar i den ena sektorn. Man säger ingenting om den andra sektorn, som har 70 procent av omsättningen. Skanska har halva sin omsättning i Sverige via skattepengar, enligt Dagens Samhälle. Det hör man aldrig en socialdemokrat prata om. Man hör aldrig en vänsterpartist prata om det. Man hör aldrig en miljöpartist prata om det. Får bolag gå med vinst? Är det någon skillnad om ett byggbolag går med vinst eller om ett bolag som säljer läkemedel går med vinst, ett bolag som säljer mat till äldreboendet eller driver äldreboendet? Låt oss göra klart en sak: Vi ska ha kvalitet i fokus i alla delar, oavsett om det byggs ett hus, om det levereras mat eller om man sköter om våra äldre eller våra barn. Det ska vara kvalitet i fokus. Vi ska icke acceptera vanvård. År 2010, när det var val, gjordes det en undersökning i Piteå kommun som visade att det förekom vanvård i den kommunala sektorn, i äldreomsorgen i Piteå kommun. Vi upprördes väldigt mycket över det. Sedan det har gått en tid kommer det nya rapporter, som vi har hört om under senare tid. Det ska icke accepteras, oavsett var det förekommer. Låt oss slå fast detta! Men vi behöver fler aktörer. Vi kristdemokrater är fullständigt övertygade om att fler aktörer, fler utförare och fler arbetsgivare bidrar till att höja kvaliteten inom de här områdena. Det är vi för, men vi ska ha kvaliteten i fokus i alla delar. Vinst är ett måste i ett företag - annars ramlar företaget ihop. Det går inte att driva verksamhet utan vinst. Sedan är den sista frågan: Hur beskattar vi den vinst som genereras av företag som befinner sig i välfärdssektorn? Hur beskattar vi Skanskas vinster och NCC:s vinster? Har vi diskuterat det någon gång? De gör betydligt mer vinster än företag på det andra området. De omsätter betydligt mer pengar inom skattesektorn än vad man gör inom välfärdsområdet. Men ingen diskussion har förts i den delen. Vi måste ha en balans i det här och vara tydliga med hur vi ska använda våra pengar och hur vi ska hålla en hög kvalitet i allt det vi gör.

Fru talman! Jag vill tacka för en intressant debatt. Det är alltid kul att sitta och lyssna på andra utskott som debatterar, framför allt när man kan tycka att de frågor man själv debatterar har diskuterats om och om igen. Jag har väckt en motion som handlar om kommunala avknoppningar, och den har placerats i detta trevliga utskott. Jag tänkte nu tala kortfattat om det. Här inne vet nog de flesta vad kommunala avknoppningar är, men när man pratar med vänner och bekanta och väljare ute i landet är det okänt för dem, åtminstone i den del av landet som jag kommer från, i Blekinge. Jag vet att det är lite annorlunda här uppe i Stockholm. Om det nu skulle finnas någon som inte vet vad det är innebär det kortfattat, om jag förstår det hela rätt, att en skola eller förskola överlåts till personalen i ett riktat erbjudande, utan konkurrens och utan transparens, som sedan driver den vidare i samma lokaler. Vad jag har förstått sker det ofta med liten eller ingen förändring alls av själva verksamheten. Ett exempel på detta är Tibble gymnasium i Täby. Det var en skola med över 1 000 elever som såldes för den, som jag anser, väldigt låga summan 9,2 miljoner kronor till skolans rektor och en av lärarna. Och inte nog med att man sålde skolan till ett, som jag anser, underpris, långt under marknadsvärdet, utan den såldes dessutom trots omfattande protester från lärare, elever och föräldrar. Dessutom anser kammarrätten affären vara olaglig, att den strider mot svensk kommunallag. Ett annat exempel är när kommunledningen i Upplands Väsby - vilket jag fick läsa mig till - sålde tre skolor och tre förskolor till personalen i ett nybildat företag för 2,1 miljoner kronor. Det är jättebilligt - jag förstår att man vill köpa i ett sådant fall. Metta Fjelkner, som kanske många vet är ordförande i Lärarnas Riksförbund, kommenterade det här 2007, och jag ska citera en bit av det hon skrev om just avknoppningar. "Denna privatiseringsvåg motverkar det som friskolereformen syftade till. I den moderatstyrda kommunen Täby såldes gymnasieskolan Tibble till rektor och ämnesläraren i företagsekonomi trots att merparten av elever, föräldrar och lärare motsatte sig en privatisering. Ingen har kunnat anföra något argument för att privatiseringen skulle leda till att skolan fungerar bättre, därför att köparna har något att tillföra som inte redan finns i pedagogiskt eller organisatoriskt avseende. Det uppblossade intresset för avknoppning av kommunala skolor gör att man frågar sig om det är lika intressant med avknoppning av kommunala skolor som inte har högt marknadsvärde? Nej, så är inte fallet." Metta Fjelkner sätter fingret på något mycket intressant, och jag delar kritiken. Sverigedemokraterna delar kritiken. Jag menar att frågan om valfrihet och konkurrens inte får bli ett självändamål, vilket det verkar vara för många framför allt borgerliga politiker - inte minst i fallet med de nämnda avknoppningarna. Jag menar att vi i stället borde lägga fokus på hur vi höjer kvaliteten i den svenska skolan, hur vi höjer resultaten och hur vi ökar likvärdigheten. Jag menar också att det är förkastligt - jag tycker att det är förkastligt - att en kommun gynnar enskilda genom att sälja ut kommunal egendom till underpris utan upphandling. Jag tycker att det är orationellt, och jag tycker att det är oetiskt. Jag skriver därför i min motion att jag vill att det ska införas ett förbud i lag mot det som kallas kommunala avknoppningar. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Vi lever i en tid när en kissblöja är värd sin vikt i guld. Det är dagens Välfärdssverige: kissblöjor och en riskfri investering som ger skyhög avkastning och därför lockar till sig investerare av olika slag, inte för att de månar om de äldres väl och ve utan just för att de vill tjäna kosing. Det är få som har trott att vår gemensamma välfärd skulle bli en tummelplats för riskkapitalbolag och vinstintressen. Regeringen har genom en långtgående ideologisk privatiseringspolitik ett stort ansvar för att det har blivit så här. Det är privatiseringar som drivs igenom med hjälp av lagstiftning. Därmed har också regeringen ansvar för kissblöjorna. Nu ska man även tvångsprivatisera genom hot - lagen om valfrihet ska genomföras i varje kommun i hela landet. Privatisering har blivit ett självändamål som får stöd av Sverigedemokraterna. Detta har i och för sig pågått under en längre tid. Sedan år 2000 har kommunerna fyrdubblat sina inköp av utbildning från privata bolag, och var femte skola ägs i dag av ett riskkapitalbolag. Man har fördubblat sina inköp av äldreomsorg från bolag, och landstingen har fördubblat sina inköp av vård och omsorg från bolag. Visst är alltså både socialdemokrater och miljöpartister medskyldiga, men detta har eskalerat under den borgerliga regeringen. Vinsterna i välfärden var i fjol 8,9 miljarder, vilket motsvarar löner för 25 000 anställda. Det är skillnad mellan att göra vinst på gamla som tvingas ligga i kissblöjor i stället för att gå på toaletten och att bygga hus. Har man inte förstått det menar jag att man inte har förstått mycket här i livet. Caremaskandalen är ett exempel på vad som sker när underfinansierade verksamheter ska pressa ut vinster. Att Carema med flera riskkapitalbolag nu backar och vill börja betala skatt i Sverige på den vinst de gör på våra skattepengar handlar inte om något annat än att de vill rädda sitt varumärke så att de vid nästa försäljning kan kamma hem enorma vinster. Förra gången Carema såldes var avkastningen 350 procent. När Attendo såldes 2007 - det är till salu igen - var avkastningen 440 procent. Carema gör en vinst på 34 000 per anställd, Attendo gör en vinst på 44 000 per anställd och friskolebolaget Baggium gör en vinst på 159 000 kronor per anställd. Snacka om att skära guld med täljknivar, eller snacka om att skära guld av våra skattepengar. Det är inte ekonomiskt ansvarigt att tillåta detta. Det är märkligt att enbart Vänsterpartiet förordar ett förbud mot vinstdrivande bolag i välfärden. Det folkliga stödet för en sådan reform är nämligen oerhört stort. En del tycks tro att det ordnar sig bara man ställer bättre kvalitetskrav, men hur ställer man kvalitetskrav som motsvarar varje enskild individs behov? Vem ställs till ansvar när det inte funkar? Andra tycker att vi ska bygga enorma kontrollapparater för att kontrollera bolagen, men hur mycket pengar ska vi lägga på det? Redan i dag har såväl skola som fritis och förskola, men framför allt äldreomsorgen, för lite resurser. Varifrån ska pengarna tas till dessa kontrollapparater - skattehöjningar kanske? Stockholms landsting har till exempel över 2 000 kontrakt. Hur många kontrollanter kräver det? Sedan finns det de som tror att aktieutdelningsförbud är en väg att gå när kvaliteten inte är bra. Då har man dock förbisett att riskkapitalbolagen har kvar vinsterna i bolagen för att vara attraktiva vid en försäljning. Det är vid försäljningen man gör den stora vinsten. Det är bara att inse att välfärden inte passar som marknad. Sveriges Näringsliv och Samhälle kom nyligen i en rapport fram till att välfärden inte blir bättre. Det blir inte bättre kvalitet, och det blir inte mer effektivitet. Det handlar i stället framför allt om ideologi.